Fru talman! Jens Holm har frågat mig om jag anser att förslaget till en ny definition av djurförsök innebär en förstärkning av djurskyddet och, om inte, hur jag ställer mig till Djurskyddsutredningens förslag till en ny definition av djurförsök. Vidare har Jens Holm frågat mig om jag avser att införa ett förbud mot att binda upp djur i enlighet med Djurskyddsutredningens förslag, om jag avser att lämna förslag till en separat myndighet för djuren och om jag kommer att verka för att tillskjuta extra resurser till Jordbruksverket för att klara det merarbete som Djurskyddsutredningens förslag innebär. Regeringens tillsättande av Djurskyddsutredningen innebar den mest omfattande översynen av djurskyddslagstiftningen på över 20 år. Utredningen har arbetat med sitt uppdrag i över två års tid och presenterade i slutet av november i år ett betänkande som är mycket omfångsrikt och som innehåller förslag till genomgripande ändringar på området. Som Jens Holm kanske vet innehåller regeringsformen ett krav på att regeringsärenden ska beredas. När det gäller förslag till lagändringar uppfylls det kravet genom en remittering till de myndigheter, organisationer och andra som kan bli berörda av ändringarna för att få in deras synpunkter. Utredningens förslag kommer inom kort att skickas ut på remiss, och jag väntar med stort intresse på att få ta del av remissinstansernas synpunkter. Nästa steg blir att noggrant överväga och analysera förslagen. Mot bakgrund av kraven på beredning av regeringsärenden kan jag i dag inte ge Jens Holm några klara besked om hur regeringen kommer att gå vidare med utredningens förslag. Frågor om djurskydd är viktiga och angelägna för mig och för regeringen, och de behöver diskuteras. Jag vill gärna debattera djurskyddsfrågorna här i riksdagen och i andra forum med Jens Holm och med andra som intresserar sig för frågorna. Återkom därför gärna vid ett tillfälle när jag har möjlighet att ge besked.

Fru talman! Jag tackar Eskil Erlandsson för svaret. Jag instämmer i att det är en omfattande och gedigen utredning om den nya djurskyddslagen som vi debatterar i dag. Arbetet har pågått i nästan två år, och utredningsresultatet omfattar mer än tusen sidor. Alla vi som är anhängare av att djuren ska ha det bra i Sverige välkomnar detta gedigna arbete. Utgångspunkten för utredningen är bra, nämligen att vi i Sverige ska behålla minst samma djurskyddsnivå som i dag. Det får alltså inte bli några försämringar för djuren till följd av den nya djurskyddslagen. Det känns hoppfullt. Det är mot denna bakgrund jag har ställt interpellationen. Jag har full respekt för att landsbygdsministern vill gå den sedvanliga vägen och skicka ut det på remiss och invänta remissinstansernas synpunkter. Efter att ha läst utredningsresultatet vill jag dock redan nu flagga för några saker som är viktiga att ta upp. Det är bra att utredningen föreslår att uppbindande av djur inte ska vara tillåtet i Sverige. Det känns dock som ett tillkortakommande att man inte presenterar något datum för när detta ska träda i kraft. Det finns inget konkret förbud. Det handlar om hundratusentals mjölkkor i Sverige som binds på detta sätt. Här gör jag ett medskick till landsbygdsministern så att han verkligen presenterar ett konkret förbud. Annars tycker jag att det är ett svek mot de hundratusentals mjölkkorna i Sverige. Det hade också varit bra att ha kvar Djurskyddsmyndigheten i Sverige när det nu blir så många uppdrag för Jordbruksverket att driva igenom alla föreskrifter och förändringar som utredningen föreslår. Ett minimikrav borde vara att anslå mer pengar till Jordbruksverket för detta arbete. Mycket illavarslande i utredningen är att man föreslår en anpassning av definitionen av djurförsök till EU. Gör vi om vår svenska definition så att den blir likadan som EU-definitionen kommer det att innebära att ungefär 500 000 djur inte kommer att omfattas av etisk prövning i framtiden. Vad är då etisk prövning? Jo, vill man göra ett djurförsök i Sverige måste man ansöka om tillstånd från en djurförsöksetisk nämnd. Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige. De godkänner eller avslår och kan också presentera konkreta förändringar av hur djurförsöket ska utföras. Om man i Sverige vill föda upp djur för att använda deras organ eller vävnader anses det vara ett djurförsök. På EU-nivå är det inte ett djurförsök. Det handlar om 140 000 djur varje år som föds upp för att man vill använda deras organ och vävnader. Dessa 140 000 djur kommer alltså inte att omfattas av etisk prövning utan få ett sämre skydd om landsbygdsministern i linje med utredningen föreslår en EU-anpassning av den svenska definitionen av djurförsök. Här vill jag ha ett klart besked av landsbygdsministern.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt inledande svar är denna synnerligen omfattande utredning föremål för övervägande om utsändande på remiss. I samband med att en utredning går ut på remiss brukar även de som inte rent formellt får utredningen på remiss intressera sig för saker och ting och göra inspel till departementet i frågeställningar som är av vikt och värde för en enskild människa eller en organisation som har ett speciellt intresse. Jag välkomnar att denna typ av inspel och den typ av inspel som Jens Holm gör kommer in till mig och departementet i samband med att vi skickar ut denna utredning på remiss, vilket alltså görs inom en relativ närtid.
Fru talman! Eskil Erlandsson säger i sitt interpellationssvar att han gärna vill debattera djurskydd med mig. Jag tycker inte att du gör det nu, Eskil Erlandsson. Jag tycker att du duckar för några oerhört viktiga frågor för djuren i framtiden. Såvitt jag vet förbereder ni på departementet redan nu en EU-anpassning av den svenska definitionen av djurförsök. Vid en föredragning i december i fjol på Vetenskapsrådet presenterade representanter från ditt departement, Landsbygdsdepartementet, den framtida djurskyddspolitiken. I overheadpresentationen står det bland annat, på s. 5, att den svenska definitionen av djurförsök ska anpassas till direktivet. Jag vill fråga landsbygdsministern: Är det med andra ord så att det som sades på Vetenskapsrådet i december inte gäller? Här står att den svenska definitionen av djurförsök ska anpassas till EU:s. Då har ni ju redan bestämt er. Är det på det viset handlar det om 500 000 djur i Sverige som inte kommer att omfattas av etisk prövning. Det kommer alltså inte att göras någon granskning i de sju djurförsöksetiska nämnderna runt om i Sverige där man nagelfar ansökningar om djurförsök och där man kan stoppa plågsamma djurförsök. Låt mig ta ett konkret exempel på vad det kan handla om. I Sverige föder man upp tuppar för att ta deras tuppkammar, mala ned dem och pressa fram en syra som kallas hyaluronsyra. Denna syra används för läkemedelsbruk men kan också användas som läppförstoringsmedel, till så kallade fillers för läppar. Om du vill bedriva denna verksamhet måste du ansöka om tillstånd för det. Jag beklagar att det finns en djurförsöksetisk nämnd i Sverige som har gett tillstånd till att föda upp tuppar så att man kan ta deras tuppkammar och producera denna syra, men ansökningarna granskas åtminstone. Alla vi som är engagerade i de här frågorna kan också ta del av ansökningarna. Det här kom också ut i medierna för några månader sedan, och nu säger den djurförsöksetiska nämnden att man ska göra en ny prövning av uppfödningen av dessa tuppar. Ifall du får igenom din EU-definition, Eskil, kommer det inte att göras någon prövning. Då kastar man ut tiotusentals tuppar till ett stort djurplågeri utan att vi har minsta chans att stoppa det. En annan viktig uppgift för de djurförsöksetiska nämnderna är att se till att man verkligen lever upp till de tre r:en - att begränsa, ersätta och förfina djurförsöken. När nämnderna bedömer en ansökning om djurförsök tittar de på att man verkligen gör ett minimum av djurförsök, att man begränsar dem och strävar efter att ersätta och förfina dem. Det är många ansökningar som skickas tillbaka till forskarna. De får göra om ansökningarna så att det blir färre djur som utsätts för djurförsök och så att själva försöket blir mindre plågsamt. Om EU-definitionen går igenom har vi varje år 500 000 djur i Sverige som inte kommer att få den här bedömningen av begränsning, ersättning och förfining av djurförsök. Nu vill jag ha ett klart besked: Det som sades i december på Vetenskapsrådet om att ni ska EU-anpassa den svenska definitionen, gäller det eller gäller det inte, Eskil?
Fru talman! Den fråga som framställs omfattas enligt min uppfattning inte av den interpellation som är föremål för debatt i dag. Men jag vill ändå säga att i den departementsskrivelse som är utarbetad på departementet finns det inget förslag till ändring av den definition som vi använder i Sverige i dag. Däremot har vissa remissinstanser i samband med den remiss som denna departementsskrivelse varit föremål för föreslagit en ändring och en EU-anpassning av den definition vi använder oss av i dag. Regeringen har inte tagit ställning, eftersom vi nyligen har fått in remissvaren, till vilken definition vi ska använda. Det stämmer dock som Jens Holm säger: Den nuvarande definitionen i EU:s djurförsöksdirektiv omfattar inte djur som avlivas för att man ska använda deras organ eller vävnader. En viktig skillnad med EU:s nya djurförsöksdirektiv, som ska börja tillämpas den 1 januari 2013, är dock att djur som föds upp för sådan användning ska omfattas av direktivets tillämpningsområde. Det innebär att alla bestämmelser som rör hållande och skötsel, avlivning samt personalens utbildning och kompetens också ska gälla dem. Det tycker jag faktiskt är bra, Jens Holm.
Fru talman! Jag tycker självklart också att det är bra, Eskil Erlandsson, att man när någon håller djur för att i framtiden göra djurförsök på dem har krav för hur djuren ska hållas. Men nu pratar vi om den etiska prövningen. Detta är något ganska unikt för Sverige. Det är inte alla länder som har en etisk prövning innan man gör djurförsök. I det uppdrag som ni har gett till utredaren står det att djurskyddsnivån i Sverige inte ska försämras. Det är ett grundkriterium. Om ni EU-harmoniserar definitionen av djurförsök handlar det om 500 000 djur som inte kommer att omfattas av etisk prövning och därmed får ett sämre skydd i framtiden. Det här, Eskil Erlandsson, är ett medskick från mig och Vänsterpartiet: EU-harmonisera inte definitionen av djurförsök! Se till att vi bibehåller den etiska prövningen för alla djur som utsätts för djurförsök, även de djur som föds upp för att man ska använda deras organ och vävnader!
Fru talman! Låt mig inledningsvis i mitt slutanförande i denna debatt tacka för interpellationen. Jag intresserar mig otroligt mycket för den här typen av frågor. Jag tycker att de är viktiga. De är viktiga för människor som håller djur, men de är självklart mest viktiga för de djur som hålls i människors hem och hägn. Så till den fråga som nu är föremål för diskussion, nämligen försöksdjuren. Jag upprepar vad jag sade: I den departementsskrivelse som är utarbetad på departementet föreslås ingen ändring. Däremot finns det ett antal remissinstanser som vill anpassa definitionen till den definition som EU har på det här området. Hur regeringen kommer att bereda den här frågan och vilken ställning regeringen sedermera kommer att ta kan jag självklart inte svara på i dag eftersom ställning inte är tagen. Hade ställning varit tagen hade det varit allmänt känt. Men jag noterar Jens Holms inställning i den här frågeställningen. Tack, fru talman, för den här debatten!